Herr talman! Jag tackar Georg Andersson för svaret. Georg Andersson reagerar mot att jag i min interpellation använt begreppet kommunarrest, eftersom termen inte finns i lagtexten. Men det är en vedertagen term som används av bl.a. jurister och journalister — och även av konstitutionsutskottet, vill jag påpeka. I årets granskningsbetänkande står t.ex. följande: Regeringen förordnade om vissa inskränkningar i de utvisades rörelsefrihet, s.k. kommunarrest. Georg Andersson tycker det är vilseledande att tala om kommunarrest. Jag förstår att statsrådet hellre talar om vissa inskränkningar. Det låter bättre, och så vet man inte riktigt vad det är för inskränkningar. Det är ett sätt att dölja vad det handlar om, nämligen att de personer det gäller är förbjudna att lämna den kommun som de bor i. Jag skulle vilja fråga statsrådet Georg Andersson om han anser att regeringens beslut innebär ett frihetsberövande. I förra veckan publicerades en rapport från Röda korsets läkare för torterade flyktingar om kurden Ismet Celepli. Det slås fast att Ismet har lidit mer av svensk kommunarrest än av tortyren i Turkiet. Enligt Sydsvenska Dagbladet anser invandrarministerns närmaste man följande: ”Har mannen det så svårt här så kan han åka någon annanstans. Inget hindrar honom.” Jag tycker att det är en oerhörd cynism. Den cynismen gör sig också gällande i interpellationssvaret. Georg Andersson skriver där: ”Något hinder för dem att frivilligt, när som helst, lämna Sverige föreligger inte från svenska myndigheters sida.” Tror verkligen invandrarministern att de blir insläppta i något annat land, när Sverige har stämplat dem som terrorister? Skulle t.ex. Sverige ge asyl till en person som har stämplats som terrorist av västtyska myndigheter? Nej, enda möjligheten för dessa personer är ju att återvända till Turkiet, och i det fallet har den svenska regeringen gjort bedömningen att de riskerar att bli förföljda och illa behandlade och att de därför inte kan utvisas. Är det denna frihet regeringen avser? Det har framförts allt kraftigare kritik mot besluten om kommunarrest. I förra veckan meddelade regeringen att man inte avsåg att ompröva de beslut som redan hade fattats 1984 och som inte heller är tidsbestämda. Här går det att rikta allvarlig kritik mot förfaringssättet att man dömer till kommunarrest men inte anger någon tid. Det är ur rättssäkerhetssynpunkt mycket tvivelaktigt att bete sig så. Har inte regeringen på något sätt tagit intryck av all den kritik som har kommit mot kommunarresten? Det har framförts kritik från diskrimineringsombudsmannen, Röda korsets läkare och den svenska avdelningen för juristkommissionen. Den senare gruppen anser att de svenska bestämmelserna har uppenbara brister ur rättssäkerhetssynpunkt. Man tar bl.a. upp detta med tidsaspekten, men man kritiserar även själva domstolsförfarandet. Georg Andersson skriver i svaret: ”Beslut om avvisning eller utvisning av en presumtiv terrorist meddelas av regeringen. Innan regeringen avgör ett sådant ärende skall förhandling hållas inför domstol.” Menar verkligen Georg Andersson att det har skett en domstolsprövning av dessa nio fall? Georg Andersson drar slutsatsen att jag vill slopa möjligheten att besluta om kommunarrest för personer som anses vara terrorister eller presumtiva terrorister. Längre fram i svaret står det att det ”råder bred politisk enighet om att vi måste ha ett regelsystem som gör det möjligt för oss att förebygga och bekämpa terroristhandlingar med internationell bakgrund”. Jag ifrågasätter inte alls detta utan är helt med på att vi måste motverka terrorism. Jag undrar också varför just Sverige har stämplat PKK som en terroristorganisation. Enligt mina uppgifter är det bara Sverige och Turkiet som anser att PKK är en terroristorganisation. T.ex. Västtyskland, som har haft helt andra erfarenheter än Sverige av terrorism, har inte gjort den bedömningen. Jag vill liksom Maria Leissner att terroristbestämmelserna skall ses över tillsammans med spaningslagen och att det skall vara en förutsättningslös utredning. Vi har också avlämnat en motion under allmänna motionstiden som behandlar detta. Jag är därför glad för att invandrarministern nu vill att en kommitté skall se över de här bestämmelserna och förhoppningsvis föreslå bättre bestämmel ser. Men jag reagerar emot att det här skulle handla om att ”se över reglerna om utlänningar som kan befaras medverka i terroristhandlingar här i landet”. Jag hoppas att översynen inte skall begränsas till enbart utlänningar, utan att man också gör en översyn av vad som skall definieras som terrorism. Det kan ju faktiskt också finnas svenska medborgare som kan anses vara terrorister.

Herr talman! Ingela Mårtenssons interpellation handlar huvudsakligen om terroristklassningen av kurderna och de problem som är förknippade med denna. Jag skulle särskilt vilja ta upp två punkter: dels frågan om kommunarrest, dels en fråga som har ett starkt samband med den förstnämnda, nämligen prövningen av asylansökningar från ett tjugotal PKK-sympatisörer. När det gäller kommunarresten måste man slå fast att det i verkligheten handlar om ett frihetsberövande och att detta frihetsberövande över huvud taget inte har föregåtts av någon som helst rättslig prövning eller något rättegångsförfarande. Som kurd och PKK-sympatisör sitter man i en rävsax — vare sig man är att anse som presumtiv terrorist eller inte. Den som är oskyldig får under obestämd tid leva med en terroriststämpel, frihetsberövad och utan möjligheter att röra sig utanför sin kommun. I ett fall är det t.ex. omöjligt för en kurd som är bosatt i en kommun att starta ett företag i en grannkommun. Det är nämligen helt omöjligt för honom att fritt resa mellan kommunerna. Han får inte heller övernatta i den andra kommunen, om han så skulle behöva. Det här var en beskrivning av ett litet vardagligt problem, som dock kan bli ganska stort och skapa en orimlig situation för den person det gäller. Den som är skyldig får inte exakt reda på vad domen blir och har inte heller någon möjlighet att tjäna av sitt straff. För den kurd som möjligtvis verkligen är att anse som en presumtiv terrorist finns det alltså ingen chans att se ett slut på den tid då man är berövad sin frihet. Dessa två förhållanden har bl.a. den svenska sektionen av Internationella juristkommissionen skjutit in sig på. Jag skulle vilja citera ett avsnitt ur ett brev som den har skrivit till regeringen. Där anförs bl.a. följande: ”Avdelningen vill påpeka att det är tveksamt om förfarandet står i överensstämmelse med 2 kap RF och med internationella konventioner som Sverige biträtt. Enligt RF 2 kap 9 § skall den som berövats friheten med anledning av brott eller misstanke om brott eller av annan anledning än brott kunna få saken prövad av domstol utan oskäligt dröjsmål. Denna rätt har även utlänning som vistas i riket . Ovan beskrivna förfarande synes oförenligt med dessa grundlagsstadganden.

Därför kräver man att dessa rörelseinskränkningar ”ofördröjligen upphävs”. Det är fråga om en ganska tung kritik som framförs och en kritik som det kanske inte heller går att bortse från. Internationella juristkommissionen består ju av bl.a. domare, åklagare, advokater, rättsvetenskapsmän och jurister i enskild tjänst. De kurder som befinner sig i kommunarrest har totalt sett ändå privilegier jämfört med det tjugotal kurder som har ansökt om politisk asyl och i nästan fyra år har väntat på besked om uppehållstillstånd i Sverige. De har inte sett sina familjer på bortåt fyra år. De bor inte i lägenheter, utan de bor i förläggningar och på ungkarlshotell. De kan inte arbeta eller studera, utan de är hänvisade till sina tre timmars svenska om dagen i bästa fall. Barnen måste ha växt mycket under den tid det här är fråga om. En av dessa kurder har sagt i en intervju att han självfallet skulle åka hem omedelbart, om det bara var möjligt för honom, men det är inte möjligt. Det är uppenbarligen inte möjligt — vare sig i Sverige eller någon annanstans — att över huvud taget komma loss från den här situationen, där han i likhet med sina 20 kamrater hänger i något slags vakuum och på fyra år inte har levt ett människovärdigt liv. Orsaken är att PKK har stämplats som en terroristorganisation. Handläggarna uppger att det naturligtvis är en mycket grannlaga uppgift att bedöma asylansökan. Är det, även om detta är en grannlaga uppgift, rimligt att dessa människor skall behöva vänta så här länge? Jag skulle vidare vilja fråga invandrarministern: När får de besked? Kan detta förhalande, både när det gäller de kurder som inte får besked och de kurder som sitter i kommunarrest, få pågå hur länge som helst? Finns det någon bortre tidsgräns? Jag tror i likhet med invandrarministern att det är väsentligt att man gör en översyn av terroristbestämmelserna, men jag tror inte att det är tillräckligt med en sådan översyn. Vi måste göra något åt dagens orimliga situation för dem som sitter i kommunarrest och för dem som inte har fått besked.

Herr talman!

Det är den huvudinriktning som bör gälla för en sådan kommitté. Det är angeläget i detta sammanhang att poängtera att den kommitté som tillsätts verkligen får se över hela detta spektrum av olika frågor, där det har framförts kritik. Det är enligt min mening av betydelse att denna kommitté får en allsidig sammansättning och att även de som har varit kritiskt inställda till ifrågavarande lagstiftning kommer med i utredningen. Det kommer att stärka tilltron till kommitténs blivande arbete. Jag undrar om statsrådet Andersson är beredd att här i dag säga någonting närmare om hur han har tänkt sig uppläggningen av kommitténs arbete och om dessa önskemål kommer att bli tillgodosedda. Ändå måste man i detta sammanhang beklaga att det här beslutet har kommit på ett så sent stadium. Det hade varit möjligt att långt tidigare tillsätta den här utredningen. Den hade i så fall nu kunnat vara långt på väg i sitt arbete. Det är därför angeläget att detta arbete genomförs grundligt men också förhållandevis skyndsamt med hänsyn till de stora behov som finns av en förbättring av bestämmelserna.

Jag utgår nämligen från att det är just genom ett studium av handläggningen av dessa fall som man kan komma fram till vilka förbättringar i lagstiftningen som är nödvändiga att genomföra. I sitt svar säger statsrådet Andersson att ”eftersom några nya omständigheter inte kommit fram” har han inte funnit anledning att göra någon ändring i de beslut om s.k. kommunarrest som har fattats.

Såvitt framkommit har de uppträtt oförvitligt under tre och ett halvt år. Det har inte förekommit några incidenter av vikt, och det måste väl vara omständigheter som kan vara av betydelse i den här saken. I åtminstone ett fall känner jag väl till omständigheterna. Jag har mycket svårt att förstå att omständigheterna är sådana att det finns anledning att upprätthålla kommunarresten och de stränga bestämmelser som gäller i anslutning till den. Är statsrådet Andersson verkligen övertygad om, och kan han med gott samvete försäkra, att det inte föreligger sådana omständigheter att det finns anledning att ändra besluten? Eller är det i stället så att han helt och fullt litar på säpos bedömning? I detta sammanhang måste jag dessutom ställa frågan till statsrådet om han delar den uppfattning som kom till uttryck i en artikel i Svenska Dagbladet den 23 maj förra året. Där står det att regeringen aldrig har terroriststämplat den kurdiska organisationen PKK, enligt statsrådet Gradin. En kommissarie yttrade också att han inte kunde finna att PKK var en terroristorganisation här i Sverige.

Herr talman! Det är utmärkt att vi nu får en ny debatt i frågan om de terroriststämplade kurderna och att flera partier börjar intressera sig för den här frågan. Det hälsar jag med verklig tillfredsställelse. Man måste noggrant skilja på två saker — men det har inte statsrådet och hans medhjälpare gjort i svaret. Här försöker man i stället att antyda att var och en som ifrågasätter att dessa kurder terroriststämplas samtidigt vill avskaffa allt slags kontroll av terrorister. Detta är ganska fult gjort av er och ganska försåtligt. Man kan naturligtvis kräva att vi skall beivra brott och att vi skall försöka bekämpa terrorism samtidigt som man väldigt hårt, med all rätt, reagerar mot besluten i fråga om de här nio kurderna. Ni skall inte försöka blanda ihop dessa två saker och på det sättet stämpla var och en som tar upp denna fråga som en presumtiv terroristmedlöpare. Sluta med det! Sedan är det ju så att en felaktig sak inte blir mindre felaktig för att den upprepas gång på gång. När det gäller mordet på Enver Ata i Uppsala 1984, är det helt klart att det gjordes en vanlig, ordentlig förundersökning av polismyndigheten, och länsåklagaren i Uppsala hade målet uppe, men det lades ned därför att man inte kunde finna att mördaren — som ju greps ganska snabbt och erkände — hade haft några som helst kontakter med de personer som senare stämplades som terrorister. Detta är faktum. Det var först senare, efter några månader, när säpo fann det lämpligt att gå in i affären, som det här kom upp igen. Faktum kvarstår, och det har inte från regeringens eller säpos sida lagts fram några som helst bevis eller utredningar eller över huvud taget någonting som binder de nio anklagade kurderna till att ha varit medhjälpliga vid detta brott. Som här har sagts flera gånger, har de inte fått försvara sig — ja, de har över huvud taget inte dömts i någon domstol. Och det är detta som gäller, Georg Andersson, inte någonting annat! Det gäller det sätt varpå ni har använt terroristlagen och som den kan komma att användas längre fram. Tidigare har den använts så mot palestinier, t.ex. 1981, då socialdemokraterna var i opposition. Det blev en väldig protest mot att terroristlagen användes i det sammanhanget, vilket också hände i Uppsala. En stor grupp palestinier hotades av utvisning. Ni är skyldiga att lägga fram bevis för vad de anklagas för. Jag vill upprepa vad Ingela Mårtensson sade: Det är bara Sverige och Turkiet som har stämplat PKK som terroristorganisation. Varför är den inte stämplad för terrorism i Västtyskland, i Nederländerna, i andra europeiska stater? Vad är det för motiv som ligger bakom denna terroriststämpling, där ni använder den turkiska säkerhetspolisens och den turkiska regeringens bedömning av det kurdiska motståndet, som bl.a. bedrivs av PKK? Varför tar ni deras motiv och gör dem till era? Det hela är mycket dåligt underbyggt och mycket dåligt skött av den svenska regeringen. Som har sagts från flera håll och som vi också har sagt flera gånger tidigare, utpekar detta Sverige som en stat i Europa som inte är särskilt mån om rättssäkerheten när det passar dess egna syften. Vi skall inte tala om vad som hände efter mordet på Olof Palme här i Stockholm, då vi fick en formlig klappjakt på dessa kurder — och på många andra kurder, som över huvud taget inte haft någonting som helst med detta att göra. Men då passade det bra att använda terroriststämpeln och detta samband, som ni aldrig har lagt fram några bevis för. Det är detta vi skall diskutera, inte om det skall finnas någon bekämpning av terrorister eller inte, för det skall vi ha. Det är bra att bestämmelserna skall ses över. Men nu gäller det den andra frågan, hur ni har behandlat de här människorna, vad ni stöder er på och vilka bevis ni har att lägga fram, vilka domstolsutslag som har gjorts osv. Det är på den punkten vi anklagar er, inte för någonting annat.

Herr talman! Låt mig inledningsvis på det bestämdaste reagera mot en sak i den här diskussionen. Ingela Mårtensson gör sig i sin interpellation skyldig tillen begreppsförvirring, som är allvarlig. Hon talar om terroristklassningav Prot. 1987/88:125 kurder. Sedan kommer Maria Leissner och Oswald Söderqvist och späder på 24 maj 1988 med att hela tiden tala om att kurder är terroristklassade. Om slopande av kom Vad det gäller är att organisationen PKK har bedömts vara en sådan 4 eg 3 a 3 ... munarrestenligt organisation som avses i bestämmelserna om terrorism. De som har blivit ä terroristlagen föremål för bedömning i det här fallet är ett begränsat antal personer, individer som är medlemmar i eller verkat för denna organisation — precis som terroristbestämmelserna anger. Det är väldigt viktigt att göra en klar skillnad i det här sammanhanget. Jag har träffat många kurder — genom Kurdiska riksförbundet, kurdiska organisationer och i andra sammanhang — som är förtvivlade över det här sättet att hantera begreppen i diskussionen. Det är alltså ett begränsat antal individer med anknytning till PKK som har blivit föremål för bedömning i detta sammanhang. De har bedömts ha en sådan bakgrund att de inte bör få vistas i Sverige och de har utvisats av regeringen. Som jag sade i mitt svar har dock utvisning inte kunnat verkställas på grund av politiska verkställighetshinder. I enlighet med vad lagen ger möjlighet till — en lag som en bred majoritet i riksdagen har stiftat — har dessa individer ålagts begränsningar i sin rörelsefrihet. Terroristbestämmelserna har alltså kommit till användning i detta sammanhang. Terroristbestämmelserna har ett mycket begränsat tillämpningsområde och måste användas med återhållsamhet. Det är min bedömning att bestämmelserna har kommit till användning endast i den begränsade omfattning som riksdagen har förutsatt. Jag vill i detta sammanhang också framhålla att konstitutionsutskottet vid upprepade tillfällen har granskat handläggningen av terroristärenden. Men man har inte funnit någon anledning till anmärkning mot regeringens sätt att handlägga dessa ärenden. En sådan granskning har förekommit även i år. Ett nyligen framlagt betänkande från konstitutionsutskottet är en ytterligare bekräftelse på detta. Nu försöker Oswald Söderqvist få till stånd en diskussion om riktigheten i just dessa beslut — väl medveten om att vi inte kan föra den typen av diskussion här i riksdagen. Vad interpellationen gäller är ju om bestämmelserna i detta sammanhang skall ses över. På den punkten har jag gett ett klart besked, dvs. att vi skall göra det. Jag har också sagt i interpellationssvaret att vi inte har bedömt att det finns förutsättningar och skäl att göra en omprövning av de beslut som fattades 1984. En sådan omprövning kan ske på initiativ av regeringen eller med anledning av framställningar härom. Men ett skäl till omprövning är att det inte längre föreligger några hinder mot verkställighet. Då kan, och skall, utvisning ske. Ett annat skäl är t.ex. om nya upplysningar om en utlänning eller den organisation som han tillhör ger anledning till ändrad bedömning av riskerna för terroristdåd. Några sådana upplysningar föreligger inte i de fall som det här gäller. Jag beklagar att vi inte har sett någonting som tyder på förändringar i organisationen eller i dessa personers inställning till organisationen som ger anledning att nu göra någon ändring i beslutet. efter? Vill Ingela Mårtensson upphäva besluten i dessa fall? Jag erinrar återigen om att konstitutionsutskottet har granskat handläggningen av fallet. Vidare tillhör ju Ingela Mårtensson detta utskott, som alltså inte har funnit någon anledning att erinra mot regeringens sätt att handlägga dessa ärenden. Vill Ingela Mårtensson förändra lagen? Hon vill alltså ha en översyn, och jag har sagt att vi skall göra en sådan. Men vill Ingela Mårtensson redan nu ta ställning för ett upphävande av möjligheterna till inskränkningar i rörelsefriheten för dem som är utvisade av terroristskäl? Det är ett, med förlov sagt, något vågat ställningstagande. Anser Ingela Mårtensson att regeringens bedömning i de här fallen står i strid med lagen? Återigen: Detta har granskats av konstitutionsutskottet. Slutligen vill jag påpeka för Maria Leissner och även för andra debattörer att detta inte är fråga om ett straff i den mening som ni diskuterar. Terroristbestämmelserna är till för att förhindra att brott av allmänfarligt slag begås i landet.
Herr talman! Georg Andersson anklagar mig för att förvirra begreppen. Jag vet inte att jag har sagt att alla kurder skulle ha stämplats som terrorister av regeringen, men de beslut som har fattats om utvisning från Sverige gäller just kurder. I de fall jag har uttalat mig har jag alltså avsett dessa nio personer. Jag har inte fått något annat besked än att regeringen ändå anser att PKK är en terroristorganisation, eftersom Georg Andersson gör gällande att dessa personer har anknytning till PKK — en organisation som begår terroristhandlingar. Vi behöver alltså inte ha missuppfattat regeringen på den punkten. Jag har inte fått något riktigt svar på mina frågor om Georg Andersson anser att det var ett frihetsberövande när det föranstaltades om kommunarrest, inte heller om det gäller en domstolsprövning. Det finns alltså många kritiska punkter i fråga om att använda den möjlighet till kommunarrest som finns enligt bestämmelserna. KU:s granskning avser huruvida regeringen följer lagar och bestämmelser. KU skall inte granska lagarna, utan regeringens handläggning, och på den punkten har utskottet inte i detta betänkande kritiserat regeringen. Jag och Maria Leissner har skrivit en motion därför att vi anser att det är bestämmelserna som skall kritiseras som bör ses över. Jag tycker inte att kommunarresten i detta fall skall fortgå. Det har också visat sig att i de fall där personer har överskridit kommungränserna och förflyttat sig till annan kommun, har domstol inte utdömt något straff, inte ens några sanktioner. Det bör inte finnas sådana lagar enligt vilka det s.k. brottet inte följs av sanktioner. De rapporter som har kommit, bl.a. från Röda korsets läkare, om hur individer på detta sätt utsätts för en omänsklig behandling borde också vägas in i bedömningen. Jag är besviken över att regeringen inte har velat ompröva dessa beslut.
Prot. 1987/88:125 Herr talman! Jag skulle vilja återkomma till min fråga om de 20 kurdersom 24 maj 1988 fortfarande inte har fått besked om sina asylansökningar. Invandrarministern ville inte göra någon kommentar. Onislopande av kom Om man frågar departementet får man olika förklaringar till att det dröjer Rear enligt så länge, kanske ännu längre än fyra år. Ett svar är, enligt en tidningsartikel, terroristlagen att handläggarna förklarar att det var en så stor invandrarström 1984 att myndigheterna inte har hunnit med alla ärenden. Det svaret kanske inte var så välgrundat. Möjligtvis fick kurdernas advokater ett mera korrekt besked, nämligen att ärendet var utlånat till säpo och att det för närvarande inte fanns någon möjlighet att säga hur länge det skulle hållas kvar där. I själva verket var det i detta fall den andra vändan hos säpo. Om det nu har blivit aktuellt med två vändor hos säpo för detta ärende och fyra års utredningstid, blir det också en tredje och en fjärde vända? Hur länge till dröjer det innan den här kurden och hans landsmän får något besked om asylansökan? Innan de får besked har de försatts i en fullständigt orimlig situation, utan möjlighet att göra något annat än att år efter år sitta och vänta, rulla tummarna och hoppas att deras barn inte skall ha glömt dem helt, om de någonsin får möjlighet att träffas igen. Jag vill alltså upprepa min fråga: När får de besked och hur länge är det rimligt att hålla kvar dem i detta tillstånd? Invandrarministern hävdade att kommunarrest inte är fråga om något straff. Då skulle jag vilja fråga om invandrarministern anser att den är ett frihetsberövande eller inte. Anser invandrarministern att den har föregåtts av en domstolsprövning eller inte? Det vore mycket intressant att få någon klargörande kommentar.
Herr talman! Att den s.k. kommunarresten utgör en frihetsinskränkning kan det inte råda något som helst tvivel om. Jag vill fästa uppmärksamheten på ett uttalande som en före detta hovrättspresident, Tore Landahl, gjorde. Han jämförde den här frihetsinskränkningen med reseförbud. I den jämförelsen ligger det onekligen något. Det som är särskilt betänkligt i dessa fall är den stora stränghet varmed man har upprätthållit den s.k. kommunarresten. Även ansökningar om att få byta hemvist har avslagits. I ett fall rörde det sig om en kurd som inte ens då han hade blivit utsatt för ett allvarligt våldsdåd fick byta hemort, trots att han kände sig mycket rädd och hotad genom att vara kvar på den gamla orten. Jag vill med detta ha sagt att de här reglerna har tillämpats med en onödigt stor stränghet. Den allvarligaste kritiken sätts in mot att tiden för frihetsinskränkningen är obestämd. Det var därför jag i mitt tidigare anförande ställde frågan om hur den här utredningen kommer att bedrivas. Det är nödvändigt att i avvaktan på utredningen, om den inte skulle genomföras mycket snabbt, verkligen göra en förnyad granskning av de frihetsinskränkningar som är gjorda. Nu hänvisar statsrådet till att en sådan prövning har gjorts. Men jag undrar verkligen. När jag läser pressmeddelandet, där det används en litet annan formulering, ser jag ingenting som tyder på att någon av de utvisade har 13 ändrat inställning till PKK. Den omständigheten att en person är sympatisör med PKK kan inte vara tillräcklig som skäl, inte heller kan det vara tillräckligt att man kanske har varit med i denna organisation men inte längre är det. Jag vill att statsrådet klargör sin inställning till detta samtidigt som han besvarar de frågor jag tidigare ställde.
Herr talman! Nå, Georg Andersson, vi vet hur sakförhållandena är, och vi känner igen argumenten när Georg Andersson säger att det inte är kurderna som har drabbats. Jag tror att jag vågar påstå att jag har haft många, långa och täta kontakter med kurdiska grupper långt innan Georg Andersson över huvud taget började intressera sig för att det fanns kurder här i landet. Det är mer än tio år sedan jag hade den kurdiska frågan uppe i riksdagen för första gången. Det är ett faktum att det inte är vi som står upp här och kritiserar er som har stämplat begreppet kurder eller i allmänhet använt ordet kurder i detta sammanhang. Det är det andra som har gjort. I samband med mordet på Olof Palme talades det t.ex. från polisens sida om att man skulle jaga kurder med blåslampa. Man sade inte att man skulle jaga PKK med blåslampa. Många kurder som inte alls hörde till gruppen av nio personer blev utsatta för husundersökningar, polisrazzior, upprepade förhör, långa häktningar för förhör och annat sådant. Att detta har skadat den kurdiska folkgruppen i Sverige, det vet Georg Andersson lika bra som jag. Sedan vet vi också att det finns många olika uppfattningar bland kurder. Det finns många motståndare till PKK i Sverige, och det finns motståndare till andra kurdiska grupper, precis som det finns i alla invandrargrupper av detta slag. Det är ingen ursäkt för er. Vad som gäller är ju fortfarande att man har använt lagen mot en grupp av människor utan att dessa människor har blivit i tillfälle att enligt svensk rättspraxis få försvara sig själva. Som vi väl känner till har inte ens deras advokater fått ta del av handlingar och annat, utan dessa människor har bara stämplats — som vi måste bedöma det så länge ni inte visar någonting annat — godtyckligt. Det är bara Sverige och Turkiet som förnekar den kurdiska folkgruppens rätt till existens och som har stämplat PKK som terrorister, inga andra. Det är ett mycket märkligt förhållande och fordrar, tycker jag, ett klarläggande. Jag hoppas att vi en gång skall få det så att vi får veta vad det beror på att regeringen så länge har intagit denna ståndpunkt till kurderna och visavi deras kamp i Turkiet. Det är klart att den turkiska militärdiktaturen varit kritisk mot kurdernas kamp, men den svenska regeringen borde inte vara det.

Herr talman! Jag vill säga till Ingela Mårtensson och övriga debattörer att regeringen har bedömt PKK som en sådan organisation som avses i bestämmelserna om terrorism. Det har klart redovisats vid åtskilliga tillfällen. Jag har också i mitt interpellationssvar framhållit att det faktiskt i vårt land har begåtts två mord på före detta medlemmar av PKK därför att de hade lämnat organisationen. De har inte tillåtits verka fritt för en annan åsikt, utan de har brutalt mördats. Det är inte så länge sedan — det var 1984i Prot. 1987/88:125 Uppsala och i november 1985 i Medborgarhuset i Stockholm. 24 maj 1988 Det är således allvarliga saker som har inträffat, och vi vill inte att Sverige Om slopande av kom skall bli en tummelplats för interna uppgörelser av detta slag. Vi värnar om lllötjesteklidt de enskilda människornas rätt att leva i frihet i det här landet, och det skall SEN KPER terroristlagen gälla också före detta medlemmar av PKK. Det här är ett mycket viktigt ställningstagande i förhållande till den kurdiska gruppen i Sverige. Jag vill än en gång hävda att Oswald Söderqvists sätt att använda begreppet kurder i detta sammanhang skadar den kurdiska gruppen. Om inte Oswald Söderqvist vinnlägger sig om att här särskilja ett begränsat antal medlemmar med anknytning till PKK från den kurdiska folkgruppen i Sverige, då skadar han den kurdiska gruppen. Jag är angelägen om att än en gång slå fast detta. Handläggningen av dessa ärenden har gjorts av regeringen i enlighet med de bestämmelser som riksdagen har godkänt. Förhandling har skett inför domstol, och domstolen har inte fattat beslut utan överlämnat materialet till regeringen. Det är regeringen som har avgörandet i ärenden av det här slaget. Sådana är bestämmelserna, och det är naturligtvis fritt för riksdagen att verka för en ändring av dem. Men jag tycker det är konstigt att riksdagsledamöter går upp och anklagar regeringen när den har handlat i enlighet med de bestämmelser som gäller. Det är där konstitutionsutskottet kommer in i bilden. Om regeringen utifrån dessa bestämmelser hade gjort en felaktig bedömning eller handlagt ärendet på ett felaktigt sätt, så förutsätter jag att konstitutionsutskottet hade riktat erinringar mot regeringen. Men så har icke skett. Därmed har väl konstitutionsutskottet också accepterat handläggningen av de här ärendena, vilket innebär att PKK har bedömts vara en sådan organisation som anges i de ifrågavarande bestämmelserna och att ett antal enskilda individer knutna till PKK har bedömts böra utvisas ur landet. När denna utvisning nu inte har kunnat verkställas ger bestämmelserna möjlighet att meddela föreskrifter som innebär begränsningar i rörelsefriheten — det är vad det handlar om. Det råder inte heller något tvivel om vad det gäller; sedan får ni kalla det vad ni vill. Det är en begränsning av rörelsefriheten till en viss anvisad kommun med skyldighet att anmäla sig ett visst antal gånger per vecka. Man kan också få tillstånd att tillfälligt vistas i annan kommun. Maria Leissner frågade om de ärenden som ligger i departementet avser kurder. Jag har inte något grepp om exakt hur många ärenden det är fråga om och hur länge vart och ett av ärendena har legat. För somliga ärenden blir handläggningstiden lång. Det fördes för några veckor sedan här en diskussion där vi beskylldes för att särbehandla palestinier, därför att handläggningen av ett antal palestinska ärenden dragit ut långt på tiden. Jag beklagar den långa handläggningstiden. Vi gör allt vad vi kan för att begränsa den. Men jag kan inte nu ge något besked om när enskilda ärenden kan komma upp till behandling. Hans Göran Franck upprepade frågan, hur utredningen skall bedrivas. Jag kan bara säga som jag sade i interpellationssvaret, att den skall bedrivas med sikte på att uppnå högt ställda krav på rättssäkerhet och effektivt skydd mot terrordåd. Utredningen bör få en allsidig sammansättning och bör bedriva sitt arbete på ett allsidigt sätt. I övrigt vill jag inte nu ge några närmare 15 föreskrifter om hur arbetet i utredningen skall bedrivas.

Herr talman! Det är väl ingen i Sverige som vill att Sverige skall vara en tummelplats för terrorister! Det är helt klart att vi skall motverka terrorism. Sedan tycker jag inte att det är något fel i att vi för en diskussion om, på vilka grunder någon definieras som terrorist, vilka lagar och bestämmelser vi har och hur besluten verkställs. Jag kan inte förstå att Georg Andersson är så avogt inställd till att vi här i kammaren debatterar detta. När det gäller konstitutionsutskottet sade jag tidigare att granskningen där gäller regeringens handläggning och att man där inte framfört någon kritik. Men det finns ju all anledning att diskutera bestämmelserna och lagen, särskilt som en utredning har slagit fast att man bör lyfta ut terroristbestämmelserna ur utlänningslagen. Om ingenting görs finns risken att man bara slår ihop spaningslagen och terroristbestämmelserna och får den gamla typen av terroristlag, som det framförts mycken kritik mot. Men det är bra att Georg Andersson skall tillsätta en kommitté som ser över bestämmelserna. Det tror jag att vi alla tycker är mycket positivt. Jag är rädd att Georg Andersson har låst sig fast vid kommunarresten, eftersom han försvarar den så bestämt. Jag undrar om Georg Andersson vidhåller uppfattningen att man skall hantera terrorister och bekämpa terrorister på det sätt som man gör i dag. Man får det intrycket när Georg Andersson så kraftfullt försvarar kommunarresten, trots att det finns en stark opinion mot och kritik av det begreppet, inte minst från juristhåll. Också tillämpningen är otillfredsställande; vi har ju sett att domstolar inte kan utdöma några sanktioner för den som bryter mot föreskrifterna om kommunarrest. Jag tycker att det är litet oroväckande. Det skall bli intressant att se vad som kommer att stå i direktiven för denna kommitté. Jag hoppas att det skall bli en förutsättningslös översyn av terroristbestämmelserna — det behövs.
Herr talman! Invandrarministern anser sig vara utsatt för anklagelser och för ifrågasättande huruvida regeringen har handlat i enlighet med lagen eller inte. Jag tycker emellertid inte att denna debatt framför allt skall handla om huruvida regeringen har skött sina åligganden enligt lagen eller inte skött dem. Personligen ser jag inte regeringen enbart som ett byråkratiskt organ utan också som ett politiskt organ. Jag hoppas att denna debatt i kammaren är av politisk karaktär. Det är då intressant att debattera huruvida de regler vi har är rimliga eller inte. Invandrarministern försvarar kommunarresten intensivt. Det tyder inte på någon lyhördhet för kritiken, inte minst från juristhåll. Det frihetsberövande som kommunarresten innebär är ju väsensskilt från det frihetsberövande som utdöms av vår normala rättsapparat. Man kan inte säga hur långt straffet är. Man kan inte ge några permissioner. Man kan inte halvera detta straff vid gott uppförande. Man kan inte överklaga det. Man kan inte heller berätta för Prot. 1987/88:125 vilket brott straffet är utmätt. 24 maj 1988 Det finns här över huvud taget en rättsosäkerhet av ganska stor omfattning, som enbart gäller utlänningar. På detta område har vi uppenbarligen två rättsliga tillämpningar av lagen — en för svenskar och en för utlänningar. Utlänningarna får hålla till godo med en rättsosäkerhet som är helt oacceptabel. Jag hoppas att det kommer till stånd en förändring — inte bara av bestämmelserna utan också av tillämpningen av bestämmelserna. Detta är egentligen två olika debatter. Jag hoppas att invandrarministern fortsättningsvis också kommer att ta hänsyn till det. Till sist skulle jag vilja ta upp detta att invandrarministern inte vill ge något besked när det gäller de kurder som fortfarande efter bortåt fyra år inte har fått besked om sina asylansökningar. Skulle invandrarministern möjligen kunna lova att titta på dessa enskilda fall? Skulle invandrarministern också kunna utlova att han skall undersöka huruvida syftet med beredningen verkligen är att komma fram till ett beslut, eller om det möjligtvis enbart är fråga om att förhala beslut?

Herr talman! Får jag slutligen konstatera att Ingela Mårtensson nu här har bekräftat att konstitutionsutskottet inte anfört kritik mot regeringens handläggning. Jag har emellertid noterat att Ingela Mårtensson här i kammaren har anfört allvarlig kritik mot de bedömningar regeringen har gjort i ett antal ärenden. Ingela Mårtensson är ledamot av konstitutionsutskottet. Detta tycker jag är något oförenliga ståndpunkter. Om Ingela Mårtensson faktiskt har kritik mot regeringens sätt att handlägga ärenden av detta slag inom ramen för gällande bestämmelser, bör det anföras i konstitutionsutskottet. Maria Leissner tycker att denna diskussion inte bör handla om regeringens handläggning av enskilda ärenden. Jag håller med henne om detta. Jag har svarat på den ursprungliga frågan som interpellationen gällde. Den var ju kort. Mitt svar var att vi inom kort skall tillsätta en kommitté som skall göra en översyn av dessa bestämmelser. Sedan ville Maria Leissner hävda att jag nu med emfas försvarar kommunarrest. Får jag än en gång säga att det inte finns något sådant begrepp. Försök inte att inpränta detta felaktiga begrepp. Det är fråga om begränsningar i rörelsefriheten, avgränsat till en kommun, för individer som är utvisade av säkerhetsskäl. Den allvarliga och viktiga frågan att diskutera, om man tycker att sådana restriktioner skall avskaffas, blir vad man vill sätta i stället. Tycker Maria Leissner och andra att vi skall gå hårdare fram och verkställa utvisningsbesluten? Eller skall man av säkerhetsskäl fatta beslut om utvisning för att sedan ge rörelsefrihet i landet som om ingenting hade hänt? Detta är en fråga som man inte kan springa ifrån på det något lättsinniga sätt som jag tycker att Maria Leissner och andra använder sig av. Låt mig allra sist säga att vi handlägger ärenden i departementet med så stor skyndsamhet som möjligt. Det finns inga särbestämmelser för kurder. 17 Frågor som gäller dem har behandlats vid upprepade tillfällen.Senast i dag har jag handlagt en asylansökan. Det var ett överklagande av ett asylärende från en person som betecknar sig som kurd.
Herr talman!

Herr talman! Karin Israelsson har frågat finansministern om regeringen avser att vidta åtgärder dels för att stödja en länkrörelse för spelberoende, dels för att sanera spelberoendes spelskulder när vårdinsatser visat sig verkningsfulla. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Frågan om åtgärder för att hjälpa personer med stort spelberoende har under senare tid väckts i olika sammanhang. Jag har tagit upp frågan med de statliga spelbolagen Tipstjänst och Penninglotteriet samt med AB Trav och Galopp för att få till stånd en undersökning av omfattningen av problemen. Skulle dessa visa sig vara av en omfattning som motiverar särskilda insatser från samhällets sida kommer jag att föreslå sådana. Detta kan ske exempelvis genom att spelbolagen gemensamt bildar en fond ur vilken medel kan fördelas till forskning och andra åtgärder inom området.

Herr talman! Jag ber att få tacka löneministern för svaret på min interpellation. Det är få företeelser i vårt land som så litet uppmärksammats som spelberoende och den svåra misär som de människor som blivit spelberoende befinner sig i. Det är därför glädjande att några av de drabbade vågat träda fram och berätta om sina upplevelser. Vi spelar i dag som aldrig förut i vårt land. Nya, hittills förbjudna, spelformer introduceras av de spelbolag som står regeringen nära. Inga medel skyr man för att ge människorna information om de möjligheter som finns att göra snabba klipp. Det blir lockande för många — alltför många — att få en god inkomst, lägre beskattad än inkomst av arbete, och detta utan att behöva anstränga sig i ett Prot. 1987/88: 125 läge där avtalsrörelsen ger en låg utdelning. 24 maj 1988 I en utredning som publicerades 1986 framgick det att det fanns 1 100 personer i vårt land som tjänade 200 000 kr. på eget arbete efter skatt. Under samma period blev 1 435 svenskar minst 200 000 kr. rikare genom vinster på olika typer av spel och lotterier. Jag antar att denna skillnad ökat ännu mera, eftersom ytterligare nya spelformer sedan den här tidpunkten införts. Alltför många hoppas att genom spelande få en vinst. En stor grupp av dessa passerar det stadium då vinsten i sig inte blir det som lockar, utan spänningen i spelet blir det som drar. Detta kan jämföras med en alkoholberoende eller drogberoende persons beteende. Men för denna grupp, som utgörs av ca 50 000 personer, föreligger inte den minsta förståelse. Den skall disciplinera sig och ändra sitt beteende, som någon skrev i ett brev till mig. Men det hjälper inte om man kommit in i ett spelberoende. Här måste kvalificerad hjälp finnas att tillgå. Det måste också finnas en ljusning för framtiden när det gäller skuldsanering efter behandling. Ofta rör det sig om stora skulder, ofta om bedrägerier, kriminalitet samt alkoholoch drogberoende som en följd av den utsatta situationen. Det saknas kunskap hos rättsväsendet, socialtjänsten och den breda allmänheten om detta förhållande. Tänk om man satsat lika många miljoner kronor på en affischkampanj för att upplysa om spelberoende som man investerat i de enorma affischkampanjer för ett ökat spelande som vi drabbats av under vintern och våren! Då hade också normalspelaren förstått att det finns en baksida även av denna medalj. En mor ringde mig häromdagen. Hon hade sänt sina unga söner till bridgeutbildning. En av dem är storspelare nu, har förstört hela sin lovande karriär och orsakat familjen en tragedi som är oreparerbar. Modern har kämpat för att bridgeförbunden skall ta sitt ansvar och upplysa om de risker som finns. Hon har inte lyckats. Eller den man som har ca 185 000 kr. i årsinkomst. Han är storspelare, spelar varje dag på något. Han har lånat pengar av alla i omgivningen, lånade 40 öre för att klara insatsen på oddset häromdagen, bad sedan att få bli bjuden på mat. Han har inte annat än sommarkläder i dåligt skick. Telefonen är avstängd, och kronofogden är ständigt på jakt efter hyran. Hans gode vän skriver: Gör något nu, det är fasansfullt att se detta elände! Många organisationer arbetar i dag med stora svårigheter att engagera människor. Det gäller bl.a. i folkrörelsearbetet. Folkrörelserna måste i allt större utsträckning ägna sig åt spel och dobbel för att överleva. Det är satsningar på snabben eller lången eller travet som skall ge pengar till folkrörelsearbetet i framtiden, allt enligt den proposition som riksdagen väntas anta i slutet av maj. Ja, nog är budskapet från regeringen klart. Något samhällsansvar finns inte i det resonemanget. Man ersätter människors engagemang i ideella organisationer med ett lukrativt utnyttjande av medmänniskors spelintresse i destruktiva miljöer. Besök en bingohall, en sådan som är öppen hela dagen. Tragedierna finns där: de äldre som spelar bort sin pension, småbarnsmamman som spelar bort 13 hushållspengar och barnbidrag. Eller besök travbanan. Se dem som helt utblottade lämnar travbanan efter spelets slut, eller besök en tobaksaffär, där både yngre och äldre i förtvivlan gnuggar fram en tänkt storvinst på trisslotten. Det finns spelformer som är farligare än andra, och det är just dessa spelformer som i dag introduceras alltmera i vårt land. Penninglotter och lotto, tips och liknande utgör inte den lockelsen. Det är de spel som ger utdelning nära i tiden som är farliga. Det är tacknämligt att löneministern äntligen har förstått vidden av de olägenheter som skapas med det ökade spelandet. Men det räcker inte med att spelbolagen undersöker förhållandena. Det ligger verkligen inte inom deras intresseområde att söka förlorare. Vad de vill ha är de glada vinnarna. Är exempelvis Solvallas styrelse beredd att gå ut och varna för spel? Jag har svårt att tro det, när jag ser sammansättningen av styrelsen. Inte är det AB Vin & Spritcentralen som utreder missbruksproblemen, nej, där blundar man för dem. Därför kan vi inte låta dessa spelberoende organ stå för en utredning. Den blir inte trovärdig. Varför får inte socialstyrelsen göra utredningen? Det är ett missbruksproblem. Den fond som har aviserats i löneministerns svar behövs, fråga den som arbetar med spelberoende. Jag misstror spelbolagen. Deras vilja att förstå har inte hittills visat sig särskilt stor. Är löneministern beredd att ta upp denna fråga i ett bredare forum? Justitiedepartementet har intressen här och inte minst socialdepartementet. Ta tag i frågan, arrangera ett seminarium, ta med experter från USA som har erfarenheter och även de få som i Sverige har ägnat sig åt rehabilitering av speloffren. Visa i handling att regeringen är beredd att ta krafttag. Och sanera i spelutbudet. Tillåt inga nya spelformer, förbjud de snabba spelen som nyss har introducerats. Sanera i reklamutbudet. Detta gäller inte minst radio och TV. Först när detta sker kan jag lita på att regeringen ser med allvar på de spelberoendes situation.
Herr talman! Jag vill erinra kammarens ledamöter, eftersom inte Karin Israelsson gjorde det, om att riksdagen har behandlat en motion där spelberoende tagits upp. Ett enhälligt socialutskott har uttryckt oro över omfattande spelberoende och dess effekter och konstaterar att det har satts i gång en undersökning av delegationen för social forskning. Det är också den undersökning som jag räknar med. Det är viktigt att det görs en kartläggning av problemen, och i mitt interpellationssvar har jag berört möjligheterna att i någon form medverka till finansieringen av sådan forskning. Jag tycker att detta borde ha funnits med i Karin Israelssons anförande. Sedan tycker jag, Karin Israelsson, att man något bör skilja på de former av spel som staten har tagit ansvaret för och där verksamheten sker i organiserade former — och det är det som det är fråga om — och alla andra typer av spel vare sig dessa kan påverkas av någon samhällsinstitution eller ej. Det är ju ingen hemlighet att skälet till att vi fick statliga spelbolag var att det i stor omfattning bedrevs illegalt spel. Därför tyckte man att det var bättre att spelet skedde i organiserade former. På detta sätt kunde vinnarna garantera sina vinster, och en del av de sociala vådorna av illegalt spel kunde Prot. 1987/88:125 försvinna. Detta tycker jag bör tas med i bilden när det allmänt talas om 24 maj 1988 spelberoende och negativa effekter av det spel som bedrivs. I diskussionen bör man även ta fram det bridgespel och det pokerspel, samt även den kasinoverksamhet som finns för människor som rör sig utanför vårt land, även om denna verksamhet inte finns i Sverige, och inte ge bilden att ett allmänt spelberoende drivs fram bara på grund av att det finns reklam för de statliga spel som bedrivs. Min uppfattning är alltså att det finns anledning att oroa sig för en del effekter av de omfattande möjligheter till spel som finns och att marknadsföringen ibland kan te sig långtgående. Den uppfattningen har jag också framfört, men vi bör avvakta den kartläggning som delegationen för social forskning har tagit initiativ till. Sedan får vi vidta de åtgärder som behövs, framför allt i form av förebyggande insatser från psykologer och andra.
Herr talman! I interpellationssvaret står det att utredningen skall göras av de statliga spelbolagen. Det är detta jag vänder mig mot. Jag har också läst socialutskottets betänkande om den utredning som pågår hos delegationen för social forskning, och det är bra att så sker, eftersom det är viktigt att detta kommer i gång mycket snabbt. Men jag tror inte att spelbolagen är det rätta utredningsforumet i detta fall. De exempel som jag gav är från den verklighet som jag möter. När det gäller bridge och andra spelformer är det precis som löneministern säger inte något som organiserats från regeringens sida. Men det kan vara av intresse att veta att även sådana spelformer kan vara grunden till ett spelberoende. Vad vi i den s.k. allmänheten märker är den galopp som hela den här spelverksamheten befinner sig i. Och staten har ett ansvar som ägare till de statliga spelbolagen. Tipstjänst, Penninglotteriet och AB Trav och galopp gör ju verkligen allt för att påminna allmänheten om sin verksamhet. Det finns inte en affischpelare som under vintern och våren inte haft affischer till förmån för denna spelverksamhet. Hela Stockholms innerstad har haft ett stort reklamutbud. Varenda tidning med självaktning har ju mycket reklam för dessa spelverksamheter. Även radio och TV spelar också med i reklamen mycket påtagligt. Om man jämför hur spelformerna var för fem sex år sedan kan man se att det har hänt enormt mycket på detta område. Försöken att få svenskarna att spela har varit mycket framgångsrika. Det har också bidragit till att folkrörelsernas inkomster från vanliga lotterier har minskat. Det är just den karusellen som vi befinner oss i och som jag anser vara så allvarlig, eftersom den kommer att orsaka än fler tragedier än den redan har gjort. Det är emellertid glädjande att löneministern anser att det finns anledning att oroa sig. Jag tror att det innebär ett stort steg i förhållande till vad som tidigare har gjorts gällande då man inte har trott att det varit särskilt farligt att spela. Just den ändrade attityden, att man även på finansdepartementet ser att det finns en baksida av de stora skatteinkomster som staten får på grund av att spelandet ökar så kraftigt, inger ett hopp för framtiden. Trots kartläggningen tror jag att det finns anledning att göra mer för att 21 höja kunskapsnivån och ta del av den kunskap som finns i Sverige. Jag skulle gärna se att ett seminarium ordnades så att vi kunde få del av den kunskap som i dag finns hos enskilda.
Herr talman! Jag vill markera att det inte är min avsikt att de statliga spelbolagen skall företa en undersökning. Så går det inte till. Däremot kan det finnas ett finansieringsbehov, och det var detta jag syftade på i mitt interpellationssvar. Jag vill korrigera Karin Israelsson på en punkt. Det är inte så enkelt som att alla vinster skapar miljonärer. Det pågår mycket spel i sällskapsformer där man har spelbolag och där många gör en liten insats och vinsterna fördelas på väldigt många händer. Jag tycker inte att Karin Israelsson skall låna sig till den propaganda som i skattesammanhang används för att göra jämförelser med något skattesystem, spelvinster, m.m. Det är en felaktig information, Karin Israelsson.
Herr talman! Det är mycket möjligt att det är spelbolagen som gör stora vinster. Var och en av dem som gör dessa stora vinster, även om det är två eller tre tillsammans, får dock en inkomstökning som är betydligt mindre beskattad än den inkomstökning som man kan åstadkomma genom att man ökar sin arbetsinsats. Det kan vi inte komma ifrån. Åtminstone enligt denna reklam som ges ut av spelbolagen är det väldigt många som har blivit miljonärer. Av de helsidesannonser där det talas om de nya miljonärerna det gångna året får man den uppfattningen att även väldigt många enskilda kunnat tillgodogöra sig dessa stora pengar. När det gäller finansieringen av samhälleliga åtgärder anser jag också att det är riktigt att spelbolagen tar sitt ansvar. I t.ex. USA, där man har goda kunskaper om spelberoende, kräver man, i och med att man tillåter dessa spelformer, att spelbolagen skall ställa upp och finansiera ur en fond de åtgärder som behöver vidtas på grund av missbruksproblem. Det är ett bra exempel på hur vi i Sverige borde handla.

Herr talman! Bo Lundgren har i två interpellationer frågat om avdragsrätten för bostadsräntor och om skatten på småhus. Agne Hansson har i en interpellation ställt frågor som rör 1990 års allmänna fastighetstaxering. Jag besvarar interpellationerna i ett sammanhang. Allmän fastighetstaxering av villor har ägt rum åren 1957, 1965, 1970, 1975 och 1981. Vid vart och ett av dessa tillfällen har åtgärder vidtagits för att lindra de effekter som skulle ha uppkommit om de höjda taxeringsvärdena Prot. 1987/88:125 fått fullt genomslag. Även inför den allmänna fastighetstaxering av hyreshu 24 maj 1988 sen, som äger rum i år, har åtgärder med sådant syfte vidtagits. Dessa historiska fakta borde enligt min mening dämpa den oro man kan hysa inför 1990 års villataxering. Låt mig för tydlighets skull ändå upprepa vad jag svarade bl.a. Bo Lundgren redan i fjol, nämligen att det naturligtvis inte går att låta de höjningar av taxeringsvärdena, som kommer att inträffa år 1990, slå igenom fullt ut vid fastighetsbeskattningen. Som jag framhöll i det tidigare svaret får bedömningen av vilka förändringar som eventuellt behövs i fastighetsskatten ske mot bakgrund av den ekonomiska situationen år 1990 och av de ändringar som i övrigt kan komma att ske i skattesystemet. Det är därför för tidigt att nu ta ställning i dessa frågor. Samma sak gäller i stort Bo Lundgrens andra interpellation om avdragsrätten för bostadsräntor. En parlamentarisk kommitté, RINK, ser för närvarande över hela inkomstbeskattningen för fysiska personer, vilket Bo Lundgren bör känna till i egenskap av ledamot i denna kommitté. Kommittén skall enligt sina direktiv utarbeta förslag till en skattereform som syftar till en bredare skattebas med färre avdragsmöjligheter, lägre skattesatser, en mera enhetlig och effektiv beskattning av kapital som skall stimulera sparande och motverka skuldsättning samt till att få enklare regler. Ett betänkande från kommittén skall förhoppningsvis vara klart före utgången av 1988. Jag anser att man bör avvakta kommitténs förslag innan man diskuterar eventuella förändringar i avdragsrätten. Avslutningsvis vill jag också framhålla, att en framtida skattereform bör ha en sådan fördelningspolitisk utformning att den inte drabbar lågoch medelinkomsttagare.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret, även om det, som Bo Lundgren sade, inte bar mycket av substans i sig. Det är ett av de kanske tunnaste svar som jag har sett levereras under detta riksmöte. På sätt och vis är ju också detta ett svar. Vänta och se, är finansministerns tema. Finansministern säger att åtgärder för att lindra skatteeffekterna av höjda taxeringsvärden har vidtagits i samband med varje fastighetstaxering sedan 1957. Denna beskrivning av historien är ju inte särskilt mycket att luta sig emot. Som framgick av vad Bo Lundgren här sade är det ju inte särskilt många som blir lugnade av ett sådant besked. I grund och botten var det ett yttrande från bostadsutskottet till skatteutskottet som var anledningen till att regeringens dåvarande förslag justerades. Detta yttrande förde ju skatteutskottet vidare till kammaren, som sedan beslutade i enlighet med vad som där hade anförts. I propositionen hette det att taxeringsvärdena skulle få slå igenom i form av höjd fastighetsskatt. Men för att få en mer rimlig fördelning av skattehöjningen för hyreshus föreslogs att småhusen också skulle få bära en del av denna höjning, trots att taxeringsvärdena för småhus då inte var under omprövning. Det var vad finansministern och regeringen ansåg vid detta tillfälle. Frågan är om finansministern nu har ändrat åsikt. Att få svar på den frågan saknar inte intresse. Vi borde nu åtminstone kunna få besked från finansministern om han har övergett tanken på den metod för skattehöjning som han då ville använda. Denna metod leder nämligen till en ständig skatteskärpning, t.o.m. när taxeringsvärdena inte är under omprövning. Kommer t.ex. hyreshusen att nu också få en skatteskärpning, när småhusen får det? Om finansministern redan förra året var ute efter en skatteskärpning beträffande småhusen — och det utan att taxeringsvärdena var under omprövning — vad är det då, finansministern, som säger att denna höjning inte kommer nu, när taxeringsvärdena skall justeras? Såvitt jag uppfattar det, finns det inget som hindrar detta. Det är inte konstigt att småhusägarna med detta som facit i hand oroar sig över framtiden. Den historiebeskrivning som finansministern i svaret lutar sig emot — och de delar som han utelämnar — ger ju klara besked: Det kommer en skatteskärpning, och det blir i första hand barnfamiljerna som drabbas. Om inte detta skall bli det bestående intrycket av denna debatt måste finansministern ge klarare besked. Jag vill fråga: Är det verkligen rättvist att det i första hand skall vara barnfamiljerna som får betala den tredje vägens politik, en politik som 25 innebär att fastighetspriserna rakar i höjden på grund av att vissa har gjort sig snabba vinster och därför kan betala nästan vad som helst för en villa, samtidigt som bostadsbristen ökar? Är det barnfamiljerna som skall betala den politik som har gett stora vinster till vissa och inneburit bostadsbrist för många? Om så inte skall bli fallet, måste ju regeringen ge besked om vad man vill göra för att förhindra detta. Vidare: Hur stor kommer skattehöjningen för småhus att bli, och vad innebär uttrycket ”inte fullt ut”? Låt mig, herr talman, i detta sammanhang ta upp en aktuell fråga som berör en speciell grupp av fastighetsägare, de permanentboende i vissa attraktiva fritidsoch turistområden. Priserna på fastigheter i populära fritidsområden stiger nu raketartat. Smögen på västkusten är ett sådant exempel. Jag skulle kunna ta flera exempel från mitt eget län, från Öland eller från min egen kommun Västervik i Tjusts skärgård. Skall de permanentboende drivas från sina egna hem, därför att regeringen inte är beredd att justera i fastighetstaxeringsreglerna? Det blir ju följden, om de permanentboende fastighetsägarna inte klarar de höjda kostnader som de får vidkännas på grund av att taxeringsvärdena stiger, vilket i sin tur är en följd av att penningstarka personer utifrån driver upp priserna när en fastighet utbjuds till försäljning. Är finansministern beredd att hjälpa dessa fastighetsägare att få bo kvar genom att t.ex. införa lägesavdrag eller på annat sätt skydda dem i den nu förestående taxeringsöversynen? Oron är verkligen stor — det kan jag försäkra. Det är viktigt och nödvändigt med mer besked än vad vi här har fått.

Herr talman! Jag har vid samtal med mina kolleger här i riksdagen under de senaste veckorna kunnat konstatera att oron inför 1990 års fastighetstaxering av småhus ökar. Denna oro manifesteras i ett ökat antal frågor till våra länsexpeditioner, på möten och vid samtal med enskilda skattebetalare. I regeringens proposition 164 om vissa frågor inför den allmänna fastighetstaxeringen 1990, som vi skall behandla här i kammaren i morgon, nämns inte med ett enda ord hur utfallet av taxeringen i form av ökad skattebelastning på landets småhusägare kommer att bli. Det hade, menar jag, varit på sin plats med ett avsnitt i propositionen angående åtgärder med anledning av de mycket kraftiga skatteskärpningar som blir fallet, om inte justeringar görs iskatteskalorna och i skattebestämmelserna. Vi i folkpartiet har tillsammans med de andra borgerliga partiernas företrädare i utskottet reserverat oss vid behandlingen av propositionen och begärt förslag om sådana ändringar i skattereglerna att de kraftiga skatteskärpningar som kan bli följden av 1990 års allmänna fastighetstaxering av småhus kan motverkas. Finansministern svarar nu: ”Allmän fastighetstaxering av villor har ägt rum åren 1957, 1965, 1970, 1975 och 1981. Vid vart och ett av dessa tillfällen har åtgärder vidtagits för att lindra de effekter som skulle ha inträffat om de höjda taxeringsvärdena fått fullt genomslag.” Vidare säger finansministern: ”Dessa historiska fakta borde enligt min mening dämpa den oro man kan hysa inför 1990 års villataxering.” Han nämnde också, vilket tidigare talare har varit inne på, hyreshusen. Frågan huruvida den processen i riksdagen kan lugna någon lämnar jag därhän. I den här kammaren är det nog bara Prot. 1987/88:125 finansministern som tror det. Förhållandet på skattesidan är faktiskt inte 24 maj 1988 likadant i dag som det var 1957 och 1965 — ja, inte ens som det var 1981. sn Om avdragsrätten för Ni socialdemokrater har skärpt beskattningen avsevärt under den korta :E AR bt RA KR bostadsräntor, 1990 års historiska process som finansministern hänvisar till. Förmögenhetsbeskattfösligh « ningen har höjts, så att något som man kan kalla vanligt normalt villaboende KY RTAeTtA; m.m. utan några större extravaganser nu riskerar att bli förmögenhetsbeskattat, omingenting görs. Den progressiva schablonregeln har införts under den här perioden. På boendet i småhus har regeringen lagt en fastighetsskatt av alldeles speciell dimension, en fastighetsskatt som är totalt i avsaknad av alla fördelningspolitiska inslag, eftersom den utgår oavsett vilken inkomst, vilken förmögenhet och vilken försörjningsbörda den skattskyldige har. Visst finns det skäl för oro efter en sådan okänslighet från socialdemokratins sida. Denna oro borde finansministern ta på allvar. Jag tycker att finansministern på nytt skall äntra talarstolen och prestera ett något bättre besked än det i mitt tycke litet liknöjda besked som gavs i det redan lämnade svaret. Finansministern hänvisade där till ett tidigare svar, i vilket nämndes att det eventuellt behövs förändringar i fastighetsskatten. Jag anser att det är på sin plats att förtydliga detta. Inte kan det vara så att det ”eventuellt” behövs förändringar, att det eventuellt skulle kunna tänkas att det inte blir några förändringar i fastighetsbeskattningen!
Herr talman! Jag tycker att Bo Lundgren har en något märklig inställning till den parlamentariska demokratin. För något år sedan samlade jag riksdagspartierna till en överläggning om hur vi skulle hantera utredningar kring skattereformer. Vi blev då överens, samtliga fem riksdagspartier, om att frågan om en reformering av inkomstskattesystemet skulle utredas i en parlamentariskt sammansatt kommitté, med samtliga partier representerade. Bo Lundgren är en av ledamöterna i kommittén. Denna utredning gavs direktiv som ger den möjlighet att göra en grundläggande reform av inkomstbeskattningen i en rad avseenden. Utredningen arbetar för fullt, och i varje fall enligt den tidsplan som finns angiven skall den försöka bli färdig före årsskiftet. Nu begär Bo Lundgren av mig att jag här i riksdagen skall tala om för utredningen till vilket resultat den skall komma. Jag kan tänka mig att sådana krav kan framställas mot en medlem av regeringen då det handlar om tekniska utredningar. Men när det gäller en utredning där riksdagspartierna är med, där ni själva har godtagit det här sättet att arbeta på, för att se om det går att nå en bred lösning då det gäller frågan om skattesystemets framtida utformning, tycker jag att det är alldeles orimligt att kräva, eller att ens antyda, att regeringen skulle gå in och tala om för kommittén och dess ledamöter till vilket resultat kommittén skall komma.

Bo Lundgren hävdar att jag är moraliskt förtappad som inte nu talar om exakt vilka konsekvenserna blir, både av sänkta skatteskalor och av eventuellt ändrade avdragsregler. Varför ställer han inte det kravet på folkpartiet? Det vore större anledning att göra så, eftersom ni har vissa planer, såvitt jag förstår, på att försöka regera tillsammans om några månader. Herr talman! Det är alltså ganska meningslöst för en regering att tillsammans med oppositionen försöka utarbeta förslag i parlamentariska kommittéer om ledamöterna i en kommitté sedan kräver att kommittén skall ges respass och finansministern ensam skall ta ställning till hur skattereformen skall utformas. Jag förstår uppriktigt sagt inte varför Bo Lundgren sitter kvar i den här kommittén. Det är lika bra att fortsätta att spela solo på sin egen kvist och inte behöva ta hänsyn till någon annan. Jag antar att det ingår i moderaternas valstrategi att göra sådana här framträdanden gång på gång medan utredningsarbetet pågår. När det sedan gäller fastighetstaxeringen är det ju litet hjärtnupet att tala om alla de stackars människor som skuldsätter sig när de köper villor i ett läge då villapriserna stiger i en takt som aldrig förut. Det är alltså rekord såvitt gäller villaprisernas uppgång. Jag förstår inte hur man som den värsta faran för människorna i Sverige kan utmåla att villapriserna i framtiden inte skulle stiga lika mycket. Det stora problemet för rader av bostadssökande i dag är ju i stället att priserna på villor och bostadsrätter har rakat i höjden till nivåer som jag egentligen betraktar som orimliga. Det är faktiskt inte så som Agne Hansson säger att det bara är några som har tjänat pengar som köper dyra villor. Tyvärr är det människor i ganska normala inkomstlägen som tvingas betala dessa våldsamt höga priser och skuldsätta sig upp över öronen för att klara av det. Ett led i en skattereform borde rimligen vara att inte ytterligare jaga på villapriserna. Jag kan försäkra Agne Hansson att följer centerpartiet moderaterna och ytterligare utvidgar avdragsrätten för räntor, betyder det att mäklare och andra i ännu större utsträckning mer kan göra upp glädjekalkyler och få folk att tro att det inte kostar någonting alls att skuldsätta sig. En ytterligare press uppåt på priserna blir följden, därför att folk då betalar långt utöver vad fastigheterna egentligen är värda. Nu kräver man även här att jag skall ge besked om hur schablonbeskattningen och fastighetsbeskattningen skall vara utformade efter 1990. För det första: Schablonbeskattningen ingår i skattereformen, och det är alldeles omöjligt för mig att ens säga om den kommer att vara kvar efter 1990. Om manistället genomför en reform av kapitalbeskattningen på det sätt som uppenbarligen diskuteras i kommittén och som bl.a. folkpartiet har gjort sig till talesman för, så försvinner schablonbeskattningen. Det går inte för mig att säga hur det kommer att se ut. För det andra: Om det är så att ni i oppositionen i dag vet exakt hur det här borde utformas, varför lägger ni då inte själva fram förslag om det? Ni har ju lagt fram förslag om skatteskalor långt in på 1990-talet. Om ni i oppositionen vet hur ni skall avvärja effekterna av fastighetstaxeringen när det gäller de boendes skatteförhållanden, varför begär ni då förslag från regeringen? Prot. 1987/88:125 Varför lägger ni inte fram era egna förslag, om ni redan vet hur det här skulle 24 maj 1988 kunna tänkas fungera? Slutligen, herr talman: Att begära att jag nu skulle garantera att KS Aas fastighetstaxeringen inte i något avseende slår igenom på skattebetalningen SRS ärdor 2990, år för dem som äger fastigheter är ett orimligt krav. Jag har sagt att vi skall fastighetstaxering, försöka dämpa och mildra verkningarna, men att ställa ut exakta löften om dem går inte när så många faktorer fortfarande är okända.

Herr talman! Det finns en rad faktorer som just nu är föremål för debatt och som kommer att påverka småhusägarnas kostnadssituation i framtiden. Det är självklart att dessa därför är oroliga. Resultatet av inkomstskatteutredningen är en sådan faktor. Men inte minst den nu aktuella taxeringsreformen har en väldigt stor betydelse när det gäller småhusägarnas kostnader. Det gäller inte de människor som just nu kanske tvingas skuldsätta sig väldigt mycket till följd av att taxeringsvärdena stiger. Nej, det är framför allt fråga om de människor som t.ex. bor i koncentrationsområden — alltså områden där den tredje vägens politik har frammanat ett koncentrationsboende — och som får radikalt ökade boendekostnader, trots att de själva inte förändrar sin boendesituation. De ökade kostnaderna beror t.ex. på att grannen säljer sitt hus. Skall verkligen, finansministern, dessa människor, som alltså själva inte förändrar sin boendesituation, behöva bära kostnaderna för den tredje vägens koncentrationspolitik i och med att kostnaderna över huvud taget automatiskt stiger? Detta är vad jag i första hand avsåg med min fråga. Det är inte nödvändigt att gå in på några detaljer för att ge ett svar på den frågan. Däremot är det definitivt helt nödvändigt att ge ett klarare besked om huruvida man är beredd att ta hänsyn till dessa saker och således vill göra de justeringar som måste ske för att undvika att taxeringsvärdena får fullt genomslag. Det skulle ju annars bli enorma effekter — helt oförskyllt — för de flesta människor. Vad är det egentligen, finansministern, som säger att marknadsprisförändringarna och förändrade taxeringsvärden automatiskt måste innebära ett ökat skattetryck? Så till min andra fråga: Kommer den metod som tillämpades i samband med förra årets proposition när det gäller hyrestaxeringen att tillämpas även nästa gång detta blir aktuellt? Det skulle ju innebära att även hyreshusen får en taxeringshöjning och att hyrorna därmed stiger. Ingenting sägs i propositionen om den saken och ingenting har sagts i svaren på de olika frågorna. Ett klarare besked borde alltså kunna ges.
Herr talman! Finansministern undrade varför Bo Lundgren inte frågade hur vi i folkpartiet ställer oss till avdragsbegränsningar och till den långsiktiga skattepolitiken. Jag tror att anledningen till att Bo Lundgren inte har ställt den frågan till oss — det framgick också i viss mån av vad Bo Lundgren här sade — är att vi för länge sedan har givit så klara besked både om den långsiktiga och om den kortsiktiga skattepolitiken att det inte behöver råda något tvivel på den här punkten. Däremot efterlyser jag likartade besked från socialdemokraterna. Jag begärde inga orimliga deklarationer från finansministerns sida i mitt inlägg. Jag begärde bara att finansministern skulle ta tillbaka den reservation isvaret som kom strax efter det att han hade sagt ”att det naturligtvis inte går att låta de höjningar av taxeringsvärdena som kommer att inträffa år 1990 slå igenom fullt ut vid fastighetsbeskattningen”. Jag menar alltså att finansministern kunde ta tillbaka det som han sade om att det ”eventuellt” behövs förändringar i fastighetsskatten. Det går väl ändå att i dag konstatera att det måste till förändringar i fråga om denna skatt, som dels är fördelningspolitiskt orimlig — den slår ju så hårt mot villaägarna—, dels kommer att bli betungande om den får gälla ograverad för de nya taxeringsvärdena. Jag tycker således att ordet ”eventuellt” kan raderas bort, herr finansminister!

Herr talman! Hans-Eric Andersson har ställt följande frågor till mig: 1. Anser finansministern att årets skatteutjämningsbeslut tillgodoser de krav på rättvisa som han själv ställde i september 1987? 2. Om inte, anser finansministern att vi behöver en grundläggande kommunalskattereform? 3. Om svaret på fråga 2 är nej — hur länge kan det nuvarande systemet behållas? 4. Om svaret på fråga 2 är ja — när kommer ett reformeringsarbete för vårt system att finansiera den kommunala verksamheten att inledas? Genom det skatteutjämningssystem som funnits sedan mitten av 1960-talet har staten verkat för att jämna ut skillnaderna i ekonomiska förutsättningar mellan kommunerna. Systemet har setts över med jämna mellanrum. Det förslag till ändringar i skatteutjämningssystemet som regeringen lade fram i årets budgetproposition och som riksdagen efter några justeringar antog den 29 april 1988 föregicks av en utredning av skatteutjämningskommittén. Befolkningsutvecklingen under 1980-talet och omvandlingar inom näringsstrukturen ledde till andra ekonomiska förutsättningar än de som det gamla skatteutjämningssystemet byggde på. Som en följd av detta ökade utdebiteringsskillnaderna kraftigt mellan Norrland, inkl. Bergslagen, och övriga landet. Den omfördelning av skatteutjämningsbidragen till förmån för norra delen av landet, Bergslagen och några andra områden som det nya systemet innebär bör leda till att dessa utdebiteringsskillnader jämnas ut. I motsats till Hans-Eric Andersson anser jag att det nya systemet nu ger en rimlig rättvisa mellan kommunerna. Förutsättningarna ändras emellertid fortlöpande. Det är därför nödvändigt att bevaka utvecklingen och göra de ändringar i systemet som utvecklingen ger anledning till. Systemet måste därför även i fortsättningen ses över med vissa intervaller. Hans-Eric Andersson framhåller att endast skillnader i kommunal verksamhet skall ge anledning till utdebiteringsskillnader. Avsikten med skatteutjämningssystemet är i princip detsamma. Jag vill erinra om att åldersfak torn i systemet, med delvis undantag för barnomsorgsverksamheten, är uppbyggd så att kommunens egen servicenivå inte får någon betydelse för bidraget. Bidraget för exempelvis grundskolan baseras således enbart på det relativa antalet barn i åldrarna 7-15 år, bidraget för äldreomsorg på det relativa antalet personer i åldern 65 år och däröver, osv. Enligt Hans-Eric Anderssons mening verkar kommunalskatten åtminstone i vissa regioner i segregerande riktning. Jag förmodar att Hans-Eric Andersson i första hand åsyftar Stockholmsområdet, där utdebiteringsskillnaderna mellan kommunerna är stora. Kommuner med mycket hög skattekraft kan av denna anledning hålla en lägre utdebitering än andra kommuner. I viss mån har statsmakterna försökt påverka denna skillnad i utjämnande riktning genom införande av skatteutjämningsavgifter. Genom avgifterna får kommunerna medverka till finansieringen av skatteutjämningen, även om de inte får några bidrag. Den särskilda skatteutjämningsavgiften är speciellt riktad mot de kommuner med mycket hög skattekraft. Skattekraften i Stockholms län är mycket hög jämfört med övriga delar av landet. Det kan därför inte anses rimligt att i ett riksomfattande system ta speciell hänsyn till ojämlikheter inom detta län. I stället bör, som finansutskottet uttalat, den höga skattekraften i Stockholmsregionen användas för utjämning inom detta område. Det inomregionala systemet som för närvarande finns inom Stockholms län verkar i detta syfte. Ytterligare behov av utjämning inom området bör enligt min mening tillgodoses genom utveckling av det inomregionala systemet.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

De ändringar i skatteutjämningssystemet som riksdagen fattade beslut om den 29 april skulle alltså ha förvandlat den kommunala ekonomin från att ha varit ett område med stora orättvisor till att bli ett fält där harmoni och rättvisa råder. Om nu beslutet den 29 april innebar en så stor och genomgripande reform är det litet märkligt att den har fått så liten uppmärksamhet i media och inte heller mött någon större entusiasm vare sig ute i kommunerna eller bland riksdagens ledamöter. ”Skatt efter bärkraft” har varit ett honnörsbegrepp för vår skattepolitik. I varje fall för socialdemokraterna har det varit omöjligt att tänka sig att göra statsskatten proportionell. Det är därför märkligt att den formellt proportionella kommunalskatten fått växa och bli den dominerande inkomstskatten för en stor majoritet löntagare. För kommunalskatten gäller inte att den tas ut ”efter bärkraft”. Den är de facto inte ens proportionell. I stället ”spelar ofta invånarnas inkomster en avgörande roll för vilken skattesats medborgarna måste betala — och då är det i praktiken ofta kommunerna med de mest välbärgade invånarna som har de lägsta skattesatserna”. Kommunalskatten blir i sak regressiv. Man får betala, inte efter bärkraft, utan efter vilka grannar man har. Har grannarna t.ex. många barn är de också unga och har låga inkomster. Däremot är behovet av barnomsorg, skolor och annan kommunal service stort i sådana områden. Min kommunalskatt blir då högre och standarden på servicen lägre än om jag har varit klok nog att bosätta mig i ett grannskap där barnens antal är litet och de vuxna har hunnit högre upp på lönestegen. Det är ju också en form av skatteplanering. Den är inte olaglig. Men är det rimligt att med skattesystemet premiera en sådan planering? De kommunala orättvisorna är i de flesta avseenden lika stora i maj 1988 som de var före den 29 aprili år. Det är därför med stor besvikelse jag noterar att finansministern ”inte finner skäl att göra någon grundläggande reform av kommunalskattesystemet”. Mot bakgrund av de mycket väldokumenterade orättvisorna har jag svårt att förstå det ställningstagandet. En grundläggande reform vore säkert en mycket svår uppgift att ge sig i kast med och att föra i hamn. Men nödvändiga reformer får inte skjutas åt sidan eller skjutas på framtiden bara därför att de är svåra. Gör man inte snart någon genomgripande förändring av vårt sätt att finansiera den kommunala delen av den offentliga verksamheten, borde man i anständighetens namn dra slutsatser av detta. Då borde statsråd och andra på partikongresser, på politiska och fackliga högtidsdagar, i riksdagens kammare, när man fattar programbeslut som kommunerna skall genomföra och betala, tona ned den politiska poesin. Då skall man inte tala om att vi skall ha en bra skola i Sverige. Skolornas standard kommer nämligen att variera med kommunernas mycket olika möjligheter. Vi skall inte yvas över att ha en bra vård och en god omsorg. Olika kommunala förutsättningar kommer att ge vård och omsorg av mycket varierande kvalitet och till varierande pris. Då har vi accepterat att det är kommunerna med de mest välbärgade invånarna som också har de lägsta skatterna, den bästa skolan, den bästa vården och den bästa tryggheten, fast finansministern så sent som i september i fjol tyckte att det var orimligt. Vi har ett inkomstskattesystem som bygger på principer som lades fast för 60 år sedan, genom tillkomsten av 1928 års kommunalskattelag. Även om skattereglerna sedan dess har ändrats många gånger, i stort och i smått, är det alltjämt denna lagstiftning som ligger till grund för dagens skattesystem. Lagen firar alltså sitt 60-årsjubileum i år. Jag måste fråga: Hur många år skall lagen få fylla? Redan behovet av ständigt återkommande skatteutjämning är faktiskt ett symtom på att vårt underliggande skattesystem är dåligt och i mycket stort behov av en grundläggande reformering.

Herr talman! Hans-Eric Andersson inleder sin interpellation med ett antal citat. Jag vill därutöver återge den socialdemokratiska kongressens beslut. Där heter det: Skillnader i kommunal utdebitering skall endast grundas på olika ambitioner i verksamheten. I tidningen Landstingsvärlden diskuterar statsminister Ingvar Carlsson de förhållanden som inte beror på skillnader i servicenivå utan på skillnader i skattekraft. Han säger att sådana skillnader måste utjämnas. Jag vill för min del konstatera att finansministern inte på något sätt har levt upp till sina egna eller till Ingvar Carlssons ord — eller till den socialdemokratiska kongressens beslut. Från centerns sida kräver vi en ny och snabb utredning. Varför gör vi det? Jo, därför att kommunalskatten är den tunga skatten för nästan alla. En person som deklarerar för 100 000 kr. betalar ett par tusen kronor i månaden i kommunalskatt men endast 500 kr. i statsskatt. Där har vi i stort sett hela den skattepolitiska debatten. För centerpartiet är målsättningen att samma kommunala standard skall uppnås till lika skatt. Det är bara effektivitetsskillnader som skall slå igenom. Jag är medveten om att det är svårt att exakt mäta effektivitetsskillnader, men det skatteutjämningsbeslut som riksdagen har tagit i vår lever inte på något sätt upp till de rättvisesträvanden som centerpartiet har. Jag menar att Feldts reform, för det är finansministern som har genomfört den, kommer att leda till allt större skillnader i servicenivå och troligtvis också till allt större skillnader när det gäller kommunalt skatteuttag. Skall man utreda frågan om kommunalskatt och rättvisa på rätt sätt kräver det en ganska djup analys. Man måste verkligen analysera vad de specialdestinerade statliga bidragen till kommuner och landsting — i huvudsak kommuner — leder till. Man måste också analysera vilken kommunal servicenivå de olika kommunerna har. Det är egentligen inte alltför svårt. Man måste också bedöma den framtida skattekraftsutvecklingen och utifrån det försöka uppnå ett bättre skatteutjämningssystem. Årets skatteutjämningsreform var ett litet steg i rätt riktning. Det var dock bara fråga om en delreform — förslaget för Norrlands inland, för sydöstra Sverige och en del kommuner i Bergslagen. Det var uppenbart felaktigt att låta kommuner och landsting i Sydoch Mellansverige med den lägsta egna skattekraften och en låg servicenivå finansiera reformen. Dessa kommuner har dessutom en låg andel av de specialdestinerade bidragen. Jag vill ta upp ett specialdestinerat bidrag till diskussion. I Dorotea har man ganska långt till allting och där finns många gamla människor. Här i Stockholm är det rätt nära till allting och man har färre låt mig säga äldre-äldre, alltså riktigt gamla. För att klara färdtjänsten för äldre handikappade ger staten ett specialdestinerat bidrag. Man kan då ställa frågan: Vilken av orterna Dorotea eller Stockholm har fått mest pengar till färdtjänst? Det visar sig att Stockholm av det specialdestinerade bidraget får 701 kr. per pensionär, om man slår ut beloppet på dem. Dorotea får 49 kr. Hur kan det bli så? Jo, Dorotea har 33 kr. i skatt. Kommunen har dåligt med pengar, och det gör att den tar bra betalt av de gamla när de skall åka med färdtjänsten, för kommunen har inte råd att betala. De rika kommunerna har möjlighet att svara upp med en låg egentaxa, och då får man också många åkande. Med tanke på hur dessa kommuner ser ut skulle ett rättvist system leda till att Dorotea fick ett större bidrag per pensionär till sin färdtjänst. Nu skiljer det 20 gånger — åt fel håll. Jag vill fråga finansministern om han anser att det är riktigt att bestämmelserna slår på detta sätt. Jag hoppas att finansministern låter tillsätta en ny skatteutjämningsutredning. Den bör tillsättas omedelbart och vara klar i sådan tid att en rättvis kommunalskatt läggs i botten på den nya stora skattereform som skall komma under nästa period.

Herr talman! Lars De Geer har, mot bakgrund av att kilometerskatten för lastfordon är högre i Norge än i Sverige, frågat kommunikationsministern om några åtgärder avses vidtas för att skapa jämlikhet i beskattningen. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Både den svenska och den norska kilometerskatten bygger på att fordonen beskattas i det land där de används och åsamkar slitage på vägar m.m. Både i Sverige och i Norge uttas i princip samma skatt för inhemska och utländska fordon. Detta innebär att skatten i båda länderna är konkurrensneutral. De inhemska åkeriföretagen varken gynnas eller missgynnas av skatten. Vad som skiljer den norska kilometerskatten från den svenska är i huvudsak att den norska skatten är högre än den svenska. Skillnaderna är dock inte alltid fullt så stora som Lars De Geer har antytt i sin fråga, och de kommer att minska betydligt när den svenska kilometerskatten höjs den 1 juli nästa år. Att den norska skattenivån är högre är givetvis inte något som i och för sig kan föranleda invändningar från svensk sida. Det hindrar inte att det skulle kunna vara önskvärt att svenska lastbilar kunde slippa erlägga norsk kilometerskatt eller kunde få skatten nedsatt. Det skulle i så fall förutsätta att en överenskommelse kunde träffas om ömsesidiga eftergifter. För närvarande pågår ett arbete med sådana frågor inom en av Nordiska ministerrådet tillsatt arbetsgrupp med representanter för de nordiska länderna. Arbetsgruppen har att utreda bl.a. möjligheterna till en nedtrappning av de rörliga skatter som tas ut vid gränsöverskridande inomnordisk trafik. Där tas också upp sådana mindre skillnader i beskattningsförfarandena m.m. som Lars De Geer har behandlat i sin fråga. Innan det av Ministerrådet initierade arbetet är färdigt kan jag inte avgöra om det är möjligt att komma till en överenskommelse om ömsesidiga skattelättnader mellan de nordiska länderna.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. I fråga om de mindre olikheter som jag påtalat i min fråga, såsom de olika ”fristräckorna” och den olika rätten att medföra vissa kvantiteter bränsle vid gränspassage, delar jag helt statsrådets uppfattning, att dessa skillnader bör kunna utjämnas genom insatser på tjänstemannanivå av den arbetsgrupp som tillsatts av Nordiska ministerrådet. Här borde man alltså kunna vänta sig ett snabbt resultat. När det handlar om skillnaderna i kilometerskatt och skillnaderna i beskattning av lastbilstrafik totalt sett torde det dock krävas betydligt mer av politisk vilja för att åstadkomma en harmonisering av bestämmelserna i Norden. Skillnaderna är i dag mycket stora.

Jag är medveten om att frågan kan vara mera komplicerad än den vid första påseende verkar. En anledning härtill är det förhållandet att Sverige och Norge är de enda europeiska länder som använder kilometerskatteinstrumentet; en annan att det ur många åkares synvinkel kan vara viktigare att harmonisera vår beskattning av lastbilarna med motsvarande beskattning inom EG än med Norges. Men vi har nu väl en gång ett omfattande handelsutbyte inom Norden, och för att det skall kunna utvecklas fordras att spelreglerna inom området är likartade. Den förut nämnda arbetsgruppen har här ett viktigt arbetsområde. Har den verkligen ett mandat från Nordiska ministerrådet att föreslå en harmonisering av beskattningen av lastbilstrafiken inom Norden, eller är arbetsgruppens uppdrag mer begränsat eller annorlunda utformat?

Herr talman! Jag tror att jag kan säga att den ämbetsmannakommitté som sitter är oförhindrad att ta upp även mera långtgående frågor om harmonisering av beskattningen på detta område. Man måste emellertid samtidigt ha klart för sig att med de stora skillnader som föreligger i dag, kommer det att krävas antingen att vissa länder gör mycket kraftiga höjningar eller att andra länder gör mycket kraftiga sänkningar. Jag kan åberopa en viss erfarenhet när det gäller möjligheterna att på detta sätt gripa in i enskilda länders skattesystem. Jag är kanske därför inte i dag överdrivet optimistisk beträffande möjligheterna att nå den typen av uppgörelser, även om jag i och för sig anser att det skulle finnas betydande fördelar att vinna om det vore möjligt att göra det. När det gäller de danska förhandlingsansträngningarna rör det sig om en något speciell fråga. Det handlar om en stor del av den europeiska trafik som går via Danmark och Sverige till Norge, eller via Danmark och med fartyg över till Norge. Den trafiken har haft stor betydelse för den norska utrikeshandeln. Det är inte riktigt samma sak när svenska lastbilar gör en tur genom Norge därför att det norska vägnätet i vissa fall passar bättre än det svenska. De danska och svenska förhandlingspositionerna avviker således något från varandra när det gäller att föra resonemang i dessa frågor. Det betyder emellertid inte att vi har gett upp om att vi också skall kunna få en uppgörelse med Norge som tillgodoser väsentliga svenska intressen i detta fall.
Herr talman! Statsrådet har rätt i att det är en utbredd uppfattning i den 24 maj 1988 svenska åkerinäringen att de danska bestämmelserna är mycket viktigare för Sveriges åkerier än de norska. Jag respekterar också hans uppfattning om att det är svårt för en svensk finansminister att lägga sig i andra länders skattesystem. Jag noterar ändå med en viss tillfredsställelse att arbetsgruppen inte har något begränsat mandat. Den kan åta sig att ta upp dessa frågor med norrmännen med i varje fall viljeinriktningen att åstadkomma en så harmoniserad skattelagstiftning som möjligt när det gäller lastbilstrafiken.

Herr talman! Bo Lundgren har frågat mig om regeringen är beredd att tillåta idrottsrörelsen och andra folkrörelser att starta nya spelformer på lika villkor som de statliga spelbolagen. Vidare har Bo Lundgren frågat om regeringen är beredd att lägga fram förslag om avskaffande av reklamskatten för ideella organisationer samt förslag om inkomstutjämning för elitidrottsmän. Slutligen har Bo Lundgren också frågat om regeringen är beredd att lägga fram förslag om en lösning av arbetsgivaravgiftsproblemen inom idrottsrörelsen. Låt mig först understryka den viktiga roll idrotten spelar i dagens samhälle. Idrotten skapar social gemenskap. Idrotten är landets största ungdomsrörelse. Idrott är förebyggande hälsovård. Idrott är den viktigaste fritidssysselsättningen för många. Idrottsrörelsen bärs upp av ideella ledare. Det är av vikt att samhället stöder folkrörelsernas arbete. Regeringen har vid de senaste årens anslagstilldelning kraftigt räknat upp det statliga stödet till idrotten. Vidare har regeringen för kommande budgetår föreslagit en höjning av det lokala aktivitetsstödet från 11 till 12 kr. per aktivitet. Det totala statsstödet till idrotten uppgår till ca 600 milj.kr. Staten, landstingen och kommunerna lämnar ett grundläggande ekonomiskt stöd till föreningslivet. Det statliga stödet går främst till riksorganisationerna, men även direkt till föreningar i form av lokalt aktivitetsstöd. Samhällsstödet är en viktig grundplåt för idrottsrörelsens ekonomi. Därutöver är det nödvändigt att möjligheter finns för folkrörelserna att finansiera en del av sin verksamhet genom egna insatser. Sedan gammalt är lotterier och bingo en sådan finansieringsform. I den proposition om ändring i lotterilagen som nu behandlas i riksdagen, föreslår regeringen åtgärder som kraftigt förbättrar folkrörelsernas möjligheter att utveckla sin speloch lotteriverksamhet och därmed också förbättra sina inkomster. Förslagen innebär också betydande administrativa förenklingar. Det slutliga resultatet blir beroende av det sätt på vilket folkrörelserna utnyttjar de givna förutsättningarna. Om folkrörelserna 3 önskar pröva nya spelformer bör dessa, i enlighet med gällande lag; prövas av lotterinämnden eller av regeringen. Eftersom frågan om folkrörelsernas spel och lotterier snart kommer att behandlas i riksdagen, får vi anledning att då återkomma till ytterligare diskussion i frågan. Reklamskatten för ideella organisationer behandlas av den nu sittande reklamskatteutredningen. Idrottsrörelsen har haft tillfälle att för utredningen redovisa sina synpunkter i frågan och har därvid, enligt vad jag fått veta, bl.a. tagit upp den administrativa hanteringen av reklamskatten och framfört att en befrielse från reklamskatten, särskilt för de mindre föreningarna, skulle innebära stora administrativa och ekonomiska vinster. Reklamskatteutredningen lägger inom kort fram sitt betänkande och kommer såvitt jag har förstått att i viss mån tillmötesgå de synpunkter som framförts av idrottsrörelsen. Regeringen kommer senare att ta ställning till utredningens förslag. Frågan om inkomstutjämning för elitidrottsmän har nyligen behandlats i riksdagen med anledning av skatteutskottets betänkande om ideella föreningar. Riksdagen biföll då utskottets hemställan som innebar avslag på motionerna i fråga. Utskottets motiv för avslag var att gällande regler erbjuder möjligheter till inkomstutjämning genom pensionsförsäkringar eller genom förskjutning av beskattningen till senare år genom exempelvis årlig fördelning av de ersättningar som utgår. Denna möjlighet utnyttjas nu inom stora delar av idrottsrörelsen. Jag vill här peka på att skatteutskottet i sitt betänkande tog ställning till ett antal frågor som berör idrottsföreningarnas och idrottsutövarnas ekonomiska villkor. Bl. a. ställde sig riksdagen positiv till att riksskatteverket räknar upp det gällande schablonavdraget för idrottsmännen om 3 000 kr. om den nuvarande beloppsgränsen skulle visa sig vara otillräcklig. Genom ett utslag i regeringsrätten år 1985 betraktas de inkomster som idrottsutövare får av idrotten överstigande ett halvt basbelopp, som berättigande till förmåner enligt lagen om allmän försäkring. Föreningarna påförs därmed socialförsäkringsavgifter. Riksidrottsförbundet har i skrivelse till regeringen redovisat tre olika förslag till förändringar av nu gällande förhållanden.

RF:s förslag förutsätter i samtliga fall ändringar av de sociala trygghetslagarna. Alla former av särlösningar för en kategori anställda vållar problem gentemot andra grupper. Beredning av RF:s förslag pågår inom regeringskansliet. Riksdagen har under förra riksmötet avslagit motionskrav i frågan. Prot. 1987/88:125 I något fall har vidare idrottsrörelsen fört fram till rättslig prövning frågan 24 maj 1988 om föreningens skyldighet att betala socialförsäkringsavgifter. Denna pröv Omidrottsrörelsens ning pågår för närvarande.

Herr talman! Låt mig först säga till Bo Lundgren att frågan om uttaget av reklamskatt av idrottsföreningar är föremål för utredning. Jag sade det i mitt svar, och jag vill bara upprepa för Bo Lundgren att så länge utredningsarbetet pågår kommer regeringen naturligtvis inte att ge till känna hur den ser på de förslag som en sittande utredning kan väntas presentera. Idrottsrörelsen Prot. 1987/: 88:125 har, som jag sade i svaret, haft möjligheter att presentera sin syn för 24 maj 1988 utredningen. Utredningen har också i sitt arbete tagit upp de tankegångar idrottsrörelsen fört fram. Nu får vi avvakta och se vad det leder fram till, såsom alltid är fallet när svenskt utredningsväsende tar fram underlag för ställningstaganden. När det gäller lotterier och bingo ligger i riksdagen ett förslag som kommer att behandlas inom några veckor. Bo Lundgren och jag får då anledning att återkomma till en mer detaljerad debatt i den frågan. I fråga om arbetsgivaravgifterna har jag klart sagt ifrån — det har jag gjort vid tidigare tillfällen — att detta är en mycket besvärlig fråga, eftersom varje form av förändring av nu gällande regler innebär att idrottsutövare särbehandlas gentemot andra grupper i samhället. Det krävs speciella lagändringar, och därmed uppkommer, som alltid i sådana fall, gränsdragningsproblem. Det är detta som gör att frågan inte är så enkel att lösa som Bo Lundgren vill ge sken av. Det är också skälet till att vi, som jag sade, håller på att bereda den frågan. Vi har prövat ett antal lösningar, men hittills inte funnit någon som varit möjlig att genomföra. Det innebär inte att vi gett upp. Beredningen av ärendet i regeringskansliet fortsätter. Momsen för ideella föreningar, som Bo Lundgren också tog upp, togs bort när det gäller sådan verksamhet som föreningen normalt bedriver. Låt mig sedan slå fast att för oss socialdemokrater är ett samhälleligt stöd en grundläggande förutsättning för föreningslivets verksamhet. Det är ett synsätt som vi har och kommer att ha. Vi tror nämligen inte att föreningslivet, såsom moderaterna påstår, blir beroende av eller kommer i händerna på samhället, om föreningarna får ett samhällsstöd. Samhällsstödet skall ses som en grundläggande förutsättning för föreningslivets verksamhet, någonting som föreningarna vet att de har. Vad man därutöver behöver skall man ha möjlighet att ta in genom olika former av egen finansiering. Vi har därför i de föreliggande förslagen, som vi så småningom skall diskutera, velat underlätta för föreningslivet när det gäller lotterier, genom förändringar på skattesidan som jag redovisat och även på andra sätt. Detta är vårt synsätt, och det skiljer sig från ert. Ni säger i era motioner att föreningarna blir ofria genom samhällsstödet. I en tidningsintervju har ert ungdomsförbunds ordförande sagt att föreningsliv som får statligt stöd inte är mycket värt och att anslaget till landets alla föreningar och organisationer kan skäras ned. Jag tycker att det är ett ganska klart besked ni moderater ger till föreningslivet. Ni vill inte att föreningar skall ha samhällsstöd, ni vill i varje fall skära ned på det stödet. Ni anser alltså att föreningarna blir ofria genom samhällsstöd, men där har vi en annan grundläggande uppfattning. Det tog sig det uttrycket att under de år moderata samlingspartiet och de andra borgerliga partierna styrde Sverige tappade idrottsrörelsen 14 92 realt sett av sitt samhällsstöd, alltså en direkt försämring av samhällsstödet under dessa sex år. Under de sex socialdemokratiska åren som följt har idrottsrörelsen fått en real förbättring med 15 96 av stödet. Det är ett ganska talande exempel på de skilda synsätten när det gäller samhällsstöd för en stor och viktig folkrörelse. I den förra valrörelsen talade ni i klartext om, att ni ville avveckla en viss del av samhällsstödet. Det gällde då det lokala aktivitetsstödet. Den här gången för ni inte fram några konkreta exempel. Nu talar ni bara rent allmänt om att samhällsstödet bör skäras ner. Men, Bo Lundgren, tala gärna om för svensk idrottsrörelse och svenskt föreningsliv hur ni vill gå fram med lien och kapa förutsättningarna för organisationerna på området att kunna arbeta med samhällsstödet i botten för verksamheten.

Herr talman! Bo Lundgren säger att föreningarna blir ofria bara om 24 maj 1988 samhällsstödet blir för stort. Jag vill framhålla att vi givetvis inte kopplar villkor till samhällsstödet. För oss är det en självklarhet att slå vakt om ett fritt föreningsliv och dess möjligheter att utveckla sin verksamhet i enlighet med de tankar och idéer som tas fram, när man i föreningen diskuterar de egna angelägenheterna. Jag kan ange ett fall som är exempel på hur samhället inte bör uppträda. Det gäller det moderata Malmö. Från kommunens sida sade man till en förening, att endast om ni vill inrikta er verksamhet på ett visst sätt, så är vi beredda att ge er ett fortsatt ekonomiskt stöd. Det handlade om Unga örnars verksamhet, en fritidsgård som organisationen drev. Man sade: Bara om ni fjärmar er från de idéer som är arbetarrörelsens är vi beredda att fortsätta att ge stöd. Det är, Bo Lundgren, att göra en förening ofri, och det är det vi aldrig kan tänka oss att göra. Därför är vi inte heller beredda att omgärda samhällsstödet med speciella villkor. Vi menar att det är föreningslivet som fritt skall hantera detta. Vi har visat hur vi vill utöka stödet till föreningslivet, och därför behöver föreningar: naiinte riskera att bli utlämnade åt någon sorts likgiltighet eller godtycke från en socialdemokratisk regering, utan vi kommer att fortsätta att bygga ut samhällsstödet i enlighet med de tankegångar och idéer som är våra. Risken för att bli utlämnad kan föreningslivet känna bara om det skulle bli en borgerlig regering. Bo Lundgren tar återigen upp frågan om vår viljeinriktning beträffande reklamskatten. Hade vi inte ansett att det fanns skäl att se över de nuvarande reglerna, hade vi naturligtvis inte låtit en utredning arbeta med detta. I själva tillsättandet av utredningen och i de direktiv som den har fått ligger en viljeriktning att se över frågan. Sedan är det utredningens sak att undersöka om man kan hitta praktiska framkomstvägar som är riktiga från föreningslivets utgångspunkter och som man därför kan ställa sig bakom. Som jag sade har idrottsrörelsen fått redovisa inför utredningen hur man vill ha det. Nu får vi vänta på utredningens förslag, och därefter skall regeringen tillkännage sitt ställningstagande. Bo Lundgren har också pekat på detta med lotterier och undrat om idrottsrörelsen har möjlighet att utveckla egna spelformer. Ja visst — jag har sagt det i mitt svar. Idrottsrörelsen har självfallet, liksom andra ideella organisationer, möjlighet att föreslå nya spelformer. Idrottsrörelsen håller på att utveckla något som man kallar Glob-lott, en helt ny spelform. Man har begärt att få genomföra detta, och vi granskar nu förutsättningarna för det. Jag menar att idrottsrörelsen har hittat en ny form för spel där det kan finnas anledning för samhället att säga: Pröva detta, så får vi se hur utvecklingen blir. Om detta sedan ger inkomster eller inte är, som jag sade, beroende av vilken framgång en folkrörelse, i det här fallet idrottsrörelsen, har med den spelform som man vill lansera.

Herr talman! Låt mig först och främst slå fast att regeringen inte är negativt inställd till egenfinansiering inom föreningslivet. Vi tycker att detta behövs, och därför har vi på olika sätt försökt underlätta saken. Ett steg i denna Prot. 1987/88:125 riktning var bl.a. borttagandet av mervärdeskatten när det gäller verksamhet 24 maj 1988 som ideella föreningar bedriver och som i annat avseende är befriad från skatt. Vi har dessutom höjt vissa gränser för undantag från gällande skatteregler. Den granskning av nya spelformer som sker är inte politisk. Denna granskning görs av lotterinämnden. Det finns inte anledning att ifrågasätta lotterinämndens oväld i detta sammanhang. Nämnden kommer att genomföra de prövningar som kan göras mot bakgrund av rådande förutsättningar. Jag tror att resultatet av detta arbete skall utfalla till glädje för de ideella organisationerna. När det gäller inkomstutjämning vill jag framhålla att aktiva idrottsutövare redan i dag har möjlighet härtill. Det är skälet till att skatteutskottet nu har avstyrkt den aktuella motionen på detta område. Att avsätta pengar till särskilt konto, där pengarna beskattas först när de senare lyfts från kontot, är en möjlighet som redan i dag i mycket stor utsträckning utnyttjas av Idrottssverige. Detta förfarande har granskats av riksskatteverkets förprövningsnämnd. Resultatet har varit positivt, och det är därför som Idrottssverige nu i ganska stor utsträckning utnyttjar denna möjlighet. Svaret härvidlag är alltså att möjligheter till inkomstutjämning redan finns. Det är väsentligt att detta slås fast.